Fru talman! Rossana Dinamarca har frågat mig vilka initiativ jag som kultur och demokratiminister är beredd att ta för att förhindra att organisationer som sprider rasistiska budskap beviljas statsbidrag fortsättningsvis.Rasism, intolerans och främlingsfientlighet har ingen plats i Sverige. Regeringens ambitioner vad gäller att motverka alla former av rasism är mycket höga. Regeringen vidtar en rad åtgärder för att motverka rasism. Regeringen beslutade så sent som för någon vecka sedan om en stor utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag. Syftet med satsningen är den ska bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin. Forum för levande historia har fått i uppdrag att under perioden 2015-2017 genomföra denna insats. Vidare pågår en rad andra uppdrag.Ett stort antal organisationer inom det civila samhället arbetar också aktivt mot rasism. Regeringen underlättar det arbetet genom statliga bidrag till organisationer inom det civila samhället som bedriver verksamhet inom området. Jag vill också verkligen understryka vikten av människors rätt till självständig och oberoende organisering. Stödet till barn och ungdomsorganisationer hanteras och fördelas av Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor . Det uppgår till omkring 250 miljoner kronor årligen. Syftet med statsbidraget är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Regler för bidragen framgår av förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer.I förordningen ställs, som Rossana Dinamarca påpekar, krav på att bidragstagande organisationer ska ha en demokratisk uppbyggnad och att de i sin verksamhet representerar demokratins idéer. Motsvarande bidragsvillkor finns i ett flertal bidragsförordningar. Det är viktigt att ett sådant villkor för statsbidrag ställs. Det är MUCF, som självständig myndighet, som prövar rätten till och beviljar bidrag enligt förordningen. Kraven på demokratisk uppbyggnad innebär ett utrymme för tolkningar. MUCF har därför utvecklat metoder och rutiner för att kvalitetssäkra bedömningen av dessa villkor. Förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer reviderades senast 2011. Då poängterades kraven på respekt för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen kommer att följa utvecklingen.

Fru talman! Demokratiministern har i sitt svar angett att regeringen vidtar en rad åtgärder för att motverka rasism. Det är bra. Frågan är dock om inte syftet med sådana åtgärder förtas om staten samtidigt betalar ut skattemedel för att finansiera just det regeringen säger sig vilja motverka.

Det var med anledning av de regler som finns i förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer som flera av oss i insynsrådet reagerade mot beslutet att bevilja SDU statsbidrag på 1,3 miljoner kronor. Det är också anledningen till att jag har ställt den här interpellationen till demokratiministern. Precis som demokratiministern redogjort här kan statsbidrag beviljas till organisationer som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det betyder att verksamhetens syfte, innehåll och idémässiga grund ska vara förenlig med principen om alla människors lika värde.SDU:s idéprogram och kriminalpolitiska och migrationspolitiska ställningstaganden genomsyras av rasism. På SDU:s hemsida står bland annat att läsa: "Under senare år har stora delar av de asylsökande som kommit till Sverige kommit från länder som Somalia, Irak och Afghanistan, vars invånare generellt visat sig ha mycket svårt att ta seden dit de kommit. Just somalierna som generellt haft mycket svårt att anpassa sig tar Sverige emot överlägset flest av i hela världen. "Ett annat citat: "Massinvandring och mångkultur är båda förödande för en nationalstat med utbyggt välfärdssystem som Sverige. Tillsammans kan de dock skapa ännu värre problem som på sikt kan bli helt oöverstigliga. Vi är inte långt därifrån idag. "Ett tredje citat: "Kriminaliteten skenar i det nya Sverige. Särskilt allvarligare typer av brott, så som sexual och våldsbrott ökar drastiskt. Hatbrott mot svenskar i det egna landet Sverige breder ut sig allt mer. På senare år har även mångkulturella fenomen så som stenkastning mot myndighetspersonal, bilbränder, gruppvåldtäkter och 'bötning' blivit allt mer frekvent förekommande. "Demokratiministern! Anser du att detta är rasistiskt, eller anser du detta vara förenligt med principen om alla människors lika värde? En organisation som skriver så här - anser demokratiministern att de respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering?
Fru talman!

En annan sak är hur regeringen och jag som statsråd och som demokratiminister arbetar mot rasismen i samhället. Det gör vi på många sätt, bland annat genom att snabbt och i skenet av de senaste årens ökade intolerans och hatbrott och efter allt det som har skett i Paris och nyss i Köpenhamn stärka en annan myndighets uppdrag - Forum för levande historia.

Fru talman! Låt mig vara tydlig med att det inte handlar om att jag ber ministern stoppa den utbetalning som nu sker. Vi talar om vad vi vill i framtiden.Vänsterpartiet värnar människors och organisationers självständighet och rätt till oberoende organisering precis lika mycket som myndigheters självständighet.När vi ifrågasätter beslutet att ge SDU statsbidrag är det varken rätten att organisera sig eller myndigheters självständighet vi kritiserar. Vi kritiserar att lagar och regler som ställer krav på respekt för demokratins idéer inte efterlevs. En neutral hållning inför rasismens framfart är en acceptans och ett tyst stöd.Jag har vid flera tillfällen påtalat för MUCF att SDU:s värdegrund strider mot statsbidragets regler, men myndigheten har uppenbarligen inte lyssnat. Det ankommer då ytterst på dig som demokratiminister, Alice Bah Kuhnke, att ta ansvar och vidta åtgärder för att lagstiftningen efterlevs och att demokratins idéer därmed respekteras.

Jag kan inte tyst acceptera en sådan ordning. Det skulle om något vara att svika demokratins idéer.

Jag vill gärna höra om demokratiministern anser att det är förenligt med principen om alla människors lika värde eller om det faktiskt är rasistisk propaganda.
Fru talman! Förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer reviderades senast 2011. Då poängterades, precis som Rossana Dinamarca nyss sa, kraven på respekt för demokratins idéer, jämställdhet och förbud mot diskriminering.Regeringen kommer självklart att följa utvecklingen. Det ligger i vårt ansvar.

Låt mig därför i stället betona statens kontroll över pengarna och att det måste förenas med organisationers behov av självständighet och oberoende.

Fru talman! Ja, förordningen reviderades 2011, och i januari 2015 beviljades SDU, en rasistisk organisation, 1,3 miljoner kronor. Det jag undrar, demokratiministern, är om det var meningen? Är det detta vi vill använda pengarna till? Vill vi använda pengarna till att finansiera att organisationer sprider rasistiska budskap? Det är en enkel fråga.Jag ifrågasätter inte rätten att organisera sig. Det är dock ingen rättighet att som organisation uppbära statliga eller offentliga medel. Det finns ingen sådan rättighet, och det är det denna fråga handlar om.Jag menar att det som står om att syftet, innehållet, i organisationen ska vara demokratiskt inte kan sägas uppfyllas av SDU när man skriver sådana saker som man skriver. Det är ren och skär rasism. Om inte detta är rasism vet jag inte vad rasism är.Att ge 1,3 miljoner till SDU har inneburit ett erkännande. Det är att säga att man är helt välkommen att sprida rasistisk propaganda. Det kan ju aldrig ha varit regeringens mening. Det var väl därför man reviderade detta 2011.
Fru talman! Det som nu visar sig är att demokrati är en svår och fantastisk sak.Det är en fantastisk frihet som vår demokrati ger Rossana, mig och alla andra att vi får tro på och organisera oss under vilka frågors baner vi vill. Det är det allra viktigaste som finns. Den friheten är jag beredd att försvara till varje pris.Det är viktigt att jag som kultur och demokratiminister inte lägger mig i professionella tjänstemäns enskilda bedömningsgrunder utan följer de system som vi har arbetat fram.

För mig som kultur och demokratiminister är det viktigt att vi gör detta med kraft och styrka - motsatsen till flathet. Vi ska nu lägga ut en matta av politik av sällan skådat slag som kommer att utgöra antirasistiska och demokratiska byggstenar till ett Sverigebygge som för människor samman i stället för att föra dem isär. Det kommer vi i den grönröda regeringen att göra.